Herr talman! Det är bra att Alf Svensson säger att han delar min uppfattning om marknadsekonomi. Men jag tycker det är dåligt att detta inte kommer till uttryck i regeringsdeklarationen. Där sägs ingenting om det här som är så viktigt. Det som Alf Svensson och jag nu har talat om när det gäller att marknadsekonomi inte automatiskt leder till iakttagande av mänskliga rättigheter och demokrati är en viktig signal. Det samband som man talar om med en sådan övertro finns inte. Det Alf Svensson har sagt är bra, men regeringen måste få kritik. Det Alf Svensson sade om dödsstraffet är i och för sig riktigt. Men det hela står och stampar för mycket i praktiken. Nu gäller det att agera på det bilaterala planet och verka för att länderna ändrar uppfattning. Opinionen har självfallet stor betydelse. Jag uppfattade Alf Svensson så att det är vår skyldighet att bidra till opinionen. Det är emellertid de stora länderna som är viktigast. Det är viktigast att försöka nå framgång i kampen mot dödsstraffet i USA och i Ryssland och därmed sammankopplade länder. Det nya i mitt anförande -- som jag i alla fall vill framhålla själv -- gällde ockupationer. Jag vill än en gång understryka att ockupation som ofta övergår i annektering är lika allvarlig som kolonialism. Därför anser jag att man borde ta upp frågan inom detta område. Man bör även diskutera att stärka konventionerna på det området. Under folkrättens årtionde -- 1990-talet -- måste man se till att det förs en intensiv kamp för att alla ockupationer skall upphöra.
Herr talman! Vi är nog helt överens om att även om konventioner ratificeras är det dess värre inte liktydigt med att de följs. Jag ansluter mig gärna till påståendet att detta står och stampar. Jag kan däremot inte hålla med om att regeringen skulle vara passiv -- om nu någon vill göra det gällande. I regeringsförklaringen vill jag lyfta fram formuleringar som klart och entydigt gör gällande att varje individ har ett okränkbart värde. Det finns uttryckt i regeringsförklaringen på ett utomordentligt klart och entydigt sätt. Det är i sig -- vilket jag sade avslutningsvis i mitt anförande -- korrektivet till råa marknadskrafter.

Herr talman! Också jag har frågor till Alf Svensson. Jag återkommer till dem. Vid flera tillfällen har socialdemokraterna efterlyst om regeringen har någon freds och nedrustningspolitik. Varken i regeringsdeklarationen eller budgeten har en sådan presenterats. Inte heller i utrikesdeklarationen finns regeringens politik presenterad. Utrikesministern säger i dag att regeringen inom FN-systemet fortsätter att driva en aktiv politik på nedrustnings och rustningskontrollområdet. Men vad innehåller denna politik? En begränsad tjänstemannautredning, som lett till många frågor, presenterades i januari. Om den utredningen är hela regeringens politik eller ej har vi fortfarande inte fått svar på. Men utrikesministern lutar sig betänkligt mot den. Socialdemokratin har naturligtvis ingenting att invända mot att regeringen fortsätter vår politik på området kemiska vapen, icke-spridningsfördraget, stopp för missilteknologi, kraftig begränsning av vanpenhandeln och ESK-processen. Men var finns den aktiva svenska politiken för att avskaffa kärnvapen? Var finns den globala aspekten i regeringens politik? Var finns politiken för att använda militära resurser för miljön?

Hur den parlamentariska förankringen av nedrustningsfrågorna skall se ut har vi fortfarande ingen information om. Oppositionen göre sig tydligen inte besvär. Socialdemokraterna har i en särskild motion presenterat en helhetspolitik på nedrustningsområdet med särskild tonvikt på en politik för en kärnvapenfri värld. I korthet slår den fast målet en kärnvapenfri värld och presenterar medlen för att komma dit: ett snabbt och fullständigt stopp för alla kärnvapenprov, icke-spridningsfördraget, ickeanvändning och olaglighet av kärnvapen, marin kärnvapennedrustning, kärnvapen under FN Ett snabbt stopp för alla kärnvapenprov har det hittills rått enighet om i riksdagen. Det är fortfarande FN:s prioriterade nedrustningsåtgärd. Kärnvapenstaterna USA, Frankrike och England har tills nu varit ensamma om att se ett provstopp ''på sikt''. Utrikesministern sa här tidigare i dag att hon i går fått Australiens förslag till kemiavtal och noga granskar det. Kommer regeringen att lika generöst granska det avtal om ett provstopp, som redan ligger på nedrustningskonferensens bord, även om det är svenskt och framlagt av den förra regeringen? Vilka skäl har regeringen annars att ändra en enig svensk politik på provstoppsområdet? I söndags kunde vi läsa en skrämmande rapport om de medicinska effekterna av kärnvapenproven i Sovjet. Det var skrämmande bilder av tre generationer som blivit tillintetgjorda. Alf Svensson sade här tidigare att all politik borde stämmas av mot mänskliga rättigheter. Det fanns ingen osäkerhet i Dagens Nyheters ledare. Budskapet i den var klart och otvetydigt: Stoppa snabbt alla kärnvapenprov! Men hur stämmer regeringens ändrade inställning till provstoppet på sikt med att man skall låta de mänskliga rättigheterna vara ledande i arbetet? Ställ alla kärnvapen under FN:s kontroll, och upprätta som ett första steg ett FN-register, kräver vi socialdemokrater. Skrota kärnvapen på ett säkert sätt, och återställ förstörd miljö. Detta är tekniskt komplicerat och kostsamt. USA, som har intresse av att de ryska kärnvapnen förstörs, kunde erbjuda sig att finansiera detta och samtidigt skrota de egna vapensystemen i motsvarande grad. Att återställa den skadade miljön i USA beräknas kosta 300 Sovjetiska kärnvapentekniker som nu är arbetslösa kan användas för att rensa upp den miljöskada som mer än 40 års kärnvapenproduktion åstadkommit. De har erfarenhet av Tjernobyl och Kyshtemolyckorna. USA borde investera i idéer och metoder för detta i Ryssland genom att använda en bråkdel av redan beslutade medel för detta. Kan vi räkna med den borgerliga regeringens stöd för en sådan aktiv och konstruktiv kärnvapenpolitik? Slutligen: Det kalla kriget är över, och något militärt hot kan inte visas mot Sverige. Men andra hot mot mänskligheten växer dramatiskt, inte minst det globala miljöhotet. Att ta till vara och utnyttja militära resurser för att rädda eller återställa miljön ser vi som logiskt. I vår motion kräver vi att regeringen ställer sig bakom kraven i den särskilda FN-studien om militären och miljön, t.ex. FN:s gröna baskrar för miljön. Dessa krav kommer nu enligt ett enigt beslut i FN att föras fram till FN:s särskilda konferens om miljö och utveckling i Brasilien i juni i år. Kommer den borgerliga regeringen att aktivt arbeta för att dessa konkreta förslag skall genomföras eller nöja sig med en läpparnas bekännelse till miljöinsatser? Skall de mänskliga rättigheterna också prägla den här politiken?

Herr talman! När man hör Maj Britt Theorin får man en känsla av att det bara är hon och socialdemokraterna som intresserar sig för nedrustning, för att vi skall bli av med kärnvapnen och alla de fasor som dessa har fört med sig och kan föra med sig. Men så är det naturligtvis inte. Det nämndes att regeringen skulle vara intresserad av att på något sätt dra in Sverige i Stjärnornas krig. Så är heller inte fallet. Det var i själva verket så att man från rysk och amerikansk sida började tala om något slags samfälld idé om att ordna det s.k. skyddsparaplyet. Det var i det sammanhanget det fanns anledning för små nationer, också för Sverige, att reagera, och det var den reaktionen som måhända kunde misstolkas. Jag tror att det i det här sammanhanget är viktigt att säga att mänskliga rättigheter inte får röras ihop med kollektiva rättigheter hur som helst. Då riskerar vi nämligen med all säkerhet att försvaga skyddet av de mänskliga rättigheterna för den enskilda individen. Var övertygad om, Maj Britt Theorin, att det ligger i Sveriges intresse -- någonting annat vore ju horribelt -- att minska kärnvapnens antal och kärnvapenhotet. Det ligger naturligtvis också i varje regerings intresse att minska militärkostnaderna, så att de resurser som nu går dit i stället kan användas för att skapa en tryggare och bättre tillvaro för oss alla.

Herr talman! Vi känner till försöken att ställa regeringspartierna mot varandra. Maj Britt Theorin gör här ett tappert försök. Jag kan å alla regeringspartiernas vägnar försäkra om att önskemålen är att befria världen från kärnvapen.